Herr talman! Vice statsministern har ju nu gått ut och sagt att han vill ha backning från riksdagens sida i fråga om vuxenutbildningen. Det vore intressant att av Beatrice Ask få höra, med hur mycket man vill ha backning. Det gäller att ha kunniga lärare, säger Beatrice Ask. När vi i utbildningsutskottet arbetade med förslaget till ny lärarutbildning -- det är inte det förslag som kom från regeringen och som sedan blev riksdagens beslut -- sade moderaterna att det var fel och att man nog ansåg att man kunde ha kvar den gamla lärarutbildningen. Nu uppfattar jag en kritik gentemot skolan och kunnigheten hos lärarna från Beatrice Ask. Detta gäller ju i så fall de gamla lärarna, de som har varit verksamma ända fram till i höst, när väl den första kullen av den nya sortens lärare gick ut. Om det brister i kunskapsöverföring tror jag inte att det alldeles självklart beror på vilken lärarutbildning man har, den nya eller den gamla. Jag tycker inte heller om att man säger att den svenska skolan brister så kraftigt när det gäller ämneskunskaper. Jag har inte den uppfattningen. Jag har själv varit verksam inom skolan. Jag har själv gått igenom grundskolan, och jag har barn som går i skolan. Däremot är den svenska skolan känd för att vi lyckats med en internationellt sett mycket hög bildningsnivå. Det är något som vi skall vara rädda om, eftersom också det har effekter. Slå nu inte sönder denna gemensamhet genom att, som ni skriver på s. 8 i budgetpropositionen, lyfta in nivån Vi vill från vänsterpartiet att pengarna från löntagarfonderna skall gå in i och förstärka pensionssystemet. Vi förstår att det i riksdagen inte finns en majoritet för det förslaget. Nu sägs det att en del av dessa medel skall gå till forskning och högre utbildning. Om man nu vill sörja för en utveckling av högskolan, vore det då inte på sin plats att också grundskolan och gymnasieskolan finge ta i anspråk en del av de medel som eventuellt lösgörs när man nu, om man får tro Beatrice Ask, ändå tvingas att göra nedskärningar när det gäller arbetsmiljön och utrustningsbidraget till gymnasieskolan? Detta hänger ju ihop, det är fråga om kommunicerande kärl.

Jag vill erinra om att när vi införde den här duellmetoden var vi också överens om att vi görligaste mån skulle ta repliker från våra bänkar för att spara tid vid långa förhandlingar.

Herr talman! Beatrice Ask har många vackra ord att säga om målet för skolan och om allt det hon vill genomföra. Det finns nog anledning att instämma i det mesta. Det tycks mig emellertid som om hon på något sätt inte förstod konsekvenserna av sitt eget handlande.

På väsentliga områden kommer den allsidiga utveckling av eleverna som vi önskar att omöjliggöras genom att t.ex. ämnena slöjd och hemkunskap försvinner. Jag skulle vilja höra litet synpunkter på det från Beatrice Ask. Det är klart att Beatrice Ask inte vill tala så mycket om kostnader och statsbidrag. Det är bra att Beatrice Ask säger att gymnasiereformen skall genomföras. Den skall dock genomföras med en besparing på 583 miljoner enligt regeringens eget förslag i budgetpropositionen. Vad blir det då för kvalitet på reformen? Beatrice Ask talar om nödvändiga besparingar. Gäller detta fortfarande komvux? Här finns så många olika besked från regeringens sida att jag tycker att det vore klädsamt om skolministern i riksdagens allmänpolitiska debatt kunde ge ett besked i den frågan. Eller tänker hon bara avvakta den fanflykt som nu sker från den tidigare regeringslinjen och se hur det blir?

Herr talman! När det gäller gymnasiereformen gör vi ingen besparing. Däremot skjuter vi på ökningen av anslaget ett år. Flera kommuner som jag har varit i kontakt med kommer att genomföra de saker vi hade tänkt trots det här beslutet. Jag tror fortfarande att det kommer att hålla. Lena Hjelm-Wallén säger att jag använder många vackra ord, och hon tror inte att jag förstår konsekvenserna av vårt handlande. Hon är kritisk till att vi inte vill ha block i läroplanen utan i stället ämnen. Om jag vore socialdemokrat skulle jag vara litet självkritisk. Vad har hänt med blocken? Jo, det visar sig att elever på vissa skolor helt missar ett ämne. Göteborgs universitet har gjort en mycket intressant undersökning. En tredjedel av eleverna på mellanstadiet hade inte fått den samhällskunskapsundervisning som de skulle ha. I andra fall fann man att eleverna inte hade fått den undervisning i religionskunskap som riksdagen hade uttalat att de skulle få. Så här slår det fram och tillbaka. Om man från riksdagen bestämmer sig för att vissa moment eller ämnen är centrala, är det mycket viktigt att man tydligt anger det och ser till att det går att utvärdera att eleverna faktiskt har fått dessa kunskaper. Detta innebär inte -- vilket jag faktiskt trodde att Lena Hjelm-Wallén förstod -- att lärarna nödvändigtvis skall undvika att samarbeta med varandra, tvärtom. Jag har aldrig hört att någon som tycker att tema eller blockundervisning är central som anser att det skulle ge eleverna mindre kunskaper. Tvärtom säger många att det är ett bra sätt att undervisa på. Det är fullt möjligt och ofta säkerligen nödvändigt. Det är fråga om tydligheten från riksdagens sida, och det gäller att garantera att alla barn får vissa kunskaper. Det är detta som läroplansarbetet handlar om. Det är huvudpoängen med att se till att vi får tillbaka ämnena. Många lärare blir bekymrade när de har gjort sin terminsplanering, eftersom det dyker upp en mängd aktiviteter som inkräktar på lektionstimmarna. Det jag ingen riktig ordning. Därför vill jag nu använda samma metod som min socialdemokratiske företrädare gjorde på gymnasiet, dvs att ha en garanterad undervisningstid. Det är bra att säga att man i alla fall skall hinna med vissa avsnitt. Det ger lärarna förutsättningar att göra en bra planering. Det tycker jag är mycket bra. Diskussionen om teoretiska och praktiska ämnen är oerhört sorglig. Flera talare har pratat om slöjd, hemkunskap och barnkunskap. I direktiven säger vi ingenting annat än att läroplanskommittén skall fundera över konsekvenserna av om några ämnen icke kommer att vara obligatoriska ämnen i framtiden. Skälet är att om allt skall vara precis som det är i dag, kommer vi inte att få något utrymme för ökat tillval. Jag skall i ett senare inlägg återkomma med synpunkter på frågan om praktiska och teoretiska ämnen. Den behöver nog redas ut.

Herr talman! Det är irriterande att få höra att man ingenting begriper, men det får man väl stå ut med. Jag kan läsa innantill i direktiven till läroplansutredningen. Det är viktigt att riksdagens ledamöter känner till detta. I direktiven sägs följande: ''Kommittén skall vidare belysa konsekvenserna av om vissa av de nuvarande obligatoriska ämnena förs över till de ämnen som kan erbjudas inom ramen för elevernas personliga val eller inom ramen för den profilering den enskilda skolan väljer.'' Att få konsekvenser belysta är för mig inte liktydigt med att ämnena skall avsaffas eller att de är oviktiga, utan det är att visa ett intresse. Kommittén har också om den har lust möjlighet att generellt titta på ämnen. Detta har av vissa ämnesföreträdare tolkats så, att det är de tre ämnen som Lena Hjelm-Wallén nämner som utpekas. Det får stå för dem. Men jag tycker att det är viktigt att i ett läroplansarbete få konsekvenser av olika varianter belysta. När det sedan gäller diskussionen om teoretiska och praktiska ämnen vill jag bemöta de synpunkter som har framförts. Vi har bett om exempel på kursplaner för svenska, matematik och fysik tillsammans med läroplansförslaget. Vi har också framhållit en del av de s.k. praktiska eller icketeoretiska ämnenas betydelse. Jag tror att de flesta moderna skolmänniskor tycker att uppdelningen i praktiska och teoretiska ämnen är föråldrad. Det är fel att hävda att hemkunskap är ett praktiskt ämne men biologi ett teoretiskt. Men tyvärr ser det många gånger ut så i klassrummen. Modern biologiundervisning innebär mycket sällan att läsa en bok sittandes i en bänk dag ut och dag in, utan undervisningen sker mycket ofta i form av exkursioner där man arbetar praktiskt och upptäcker natur och lär sig hur saker och ting hänger ihop och fungerar. Hemkunskap innehåller förutom matlagning, vilket är centralt, en hel del om konsumentfrågor, lagstiftning, hur olika kemiska produkter fungerar osv. Det är fel att dela in ämnen så kategoriskt. Om det är någonting man bör ta upp en diskussion om så är det naturligtvis: Hur får vi undervisningen att bli sådan att eleverna generellt blir mer aktiva och känner att de är subjekt i skolarbetet? Det är ett problem som finns i många ämnen och på flera stadier. Jag tycker att den här uppdelningen är föråldrad och felaktig. Jag är övertygad om att man måste utveckla alla sinnen för att åstadkomma riktigt bra resultat i skolarbetet.

Herr talman! Det här med flitbetyg var någonting nytt som nu eventuellt skulle införas. Det vore intressant att få en närmare förklaring av hur fliten skulle värderas hos de enskilda eleverna, som har så olika förutsättningar, önskningar och idéer och som är individer. Det sades också att skolpengen skulle lösa många av de problem som finns i skolan genom möjligheten att välja skola. Nu tror inte jag det, och jag kommer att återkomma till det längre fram i debatten. Det finns en principiell fråga som hänger ihop med detta, och det är frågan om avgifter, som tidigare berördes. Fristående skolor -- jag ställer mig frågande till begreppet; skulle de andra skolorna vara ofristående? -- skulle i princip inte ha rätten att ta ut terminsavgifter. Jag vill ha ett förtydligande på den här punkten. Skulle det finnas möjligheter att ta ut avgifter för andra saker inom skolans ram, och i så fall för vilka? Om man betalar för någonting, vilken rättighet har man då själv som förälder och elev gentemot skolan när det gäller den tjänst som utbjuds till priset av en viss avgift? Vilka möjligheter skall finnas framöver för samhället, som går in med skattemedel, att göra en revision i olika skolor och se hur pengarna används? Det måste ju till syvende och sist finnas någon som är politiskt ansvarig i demokratisk mening för hur man använder skattemedel. Redan tidigare var vi ju i den skolpolitiska debatten överens om att ett effektivitetsmått gäller också för anslag till skolans område. Det vore intressant att få ett förtydligande från folkpartiets sida i dessa frågor, för de är principiellt viktiga. De är viktiga ur en demokratiaspekt i stort, men de är också viktiga ur en demokratiaspekt för den enskilde eleven och den enskilda föräldern, nämligen när det gäller för dessa att avgöra vilken möjlighet att välja skola de skall ha.
Herr talman! Jo, det är riktigt, Björn Samuelson, att det här handlar om principiella frågor. Låt mig först berätta vad jag tycker och tänker om ett flitbetyg. Det är egentligen ingenting nytt, utan det är en mycket gammal företeelse. Jag tror att det -- för två nummer sedan -- i Skolledaren fanns en historik över olika betygssystem. Att jag skulle vilja ha denna fråga prövad beror på att det är så som både Björn Samuelson och jag väl vet, att det finns elever som kämpar hårt men som kanske ändå inte lyckas enligt de vanliga måttstockarna. Man skulle kunna uppmuntra dessa elever genom att ge ett flitbetyg, alltså genom att ha dels ett betyg som värderar kunskaperna, dels ett betyg som är någon form av flitbelöning. Detta är någonting som man skulle kunna ta upp i debatten och fundera över. Jag är inte beredd att rekommendera att så skulle ske. Jag tycker att det skulle kunna vara ett inslag i en debatt, när man ändå håller på att diskutera och omvärdera betygen i skolan. Avgifter för kost och logi i specialskolor är också en principfråga. Jag tycker, som jag sade i mitt anförande, att det i princip skall vara så att man inte kan ta ut avgifter, om man får offentliga bidrag fullt ut. Att jag sade ''i princip'' beror på att jag kan tänka mig -- jag har inget konkret exempel -- att man i exempelvis skolor med internatstruktur skulle kunna ha möjlighet att kompensera sig för de ökade kostnaderna för eleverna när det gäller kost och logi. Möjligtvis skulle detta också kunna gälla för specialutrustning på specialskolor osv. Men principen är att en offentligt finansierad skola inte skall kunna överkompensera sig med terminsavgifter.
Herr talman! Jag kan inte ställa upp på att man nu skulle införa någon form av flitbetyg, för jag tror inte att de elever som Christer Lindblom och jag närmast tänker på är särskilt betjänta av att få ett särskilt betyg när det gäller flit. Skulle det vara något slags alternativ till betyg i övrigt, eller hur är det tänkt, Christer Lindblom? Jag förstår inte det här riktigt. De elever som har det särskilt kämpigt i skolan behöver inte ha fler domarklubbor slagna i skallen på sig. Jag tror att de själva vet, liksom föräldrarna, vilken kraft och energi de tvingas lägga ner för att hänga med hjälpligt. Det är bättre med ett uppmuntrande ord en eller annan gång i veckan eller kanske varje dag. Det värmer mer, och det skjuter på bättre. Särskilt när det gäller den obligatoriska skolan, som är påbjuden medelst skolplikt, är det viktigt att vi säger ifrån att vi inte kan tillåta införande av avgifter. Och jag skulle vilja vidga detta till att gälla gymnasieskolan, som, även om den inte är det formellt så dock reellt, är obligatorisk. Här får vi renodla på något sätt.

Herr talman! När det gäller debatten om avgifter och skolpeng förutsätter jag att vi har möjlighet att komma tillbaka till saken när propositionen så småningom presenteras. Det är litet lättare att utifrån de utgångspunkterna diskutera frågorna. Jag tycker ändå att jag har klargjort vilka principer som bör finnas. Jag har inte sagt, Björn Samuelson, att vi skall införa ett flitbetyg, utan jag har sagt att man skall ta upp saken. Personligen tycker jag att man skall ta upp frågan i debatten när man ändå diskuterar betyg, eftersom det är någonting som har funnits tidigare. Jag kan inte förstå hur man så ensidigt kan tro att detta skall användas som en klubba att slå i huvudet på dem som kunskapsmässigt inte är riktigt färdiga. Det handlar just om att de som har det jobbigt skulle kunna få, inte en klubba i huvudet utan en blomsterkvast på grund av att de har kämpat och gjort det bästa de kan. Som jag sade i mitt inlägg kan det vara bra att springa fort, men det kanske t.o.m. kan vara bättre att springa så fort man kan. Det är detta jag vill premiera -- inte slå någon klubba i huvudet på den som inte kan springa särskilt fort.

Herr talman! Jag möter många människor som är oroliga för den förändring av skolan som den borgerliga regeringen är i färd med att genomföra. Vi är rädda att det är elitskolor man tänker skapa, säger man. Vad händer med de barn som har särskilda behov? frågar man. Hur blir det för skolorna i glesbygden? frågar folk i mitt hemlän. Det är inte underligt att oron finns. Skolministern säger att man vill att antalet privatskolor skall bli fler och fler och så småningom utgöra var femte skola. Skolpengen kombinerad med skolavgifter skulle förstärka utvecklingen mot en segregerad skola. Så vill vi inte ha det. Herr talman! Den skola vi har i dag erbjuder en utbildning för alla barn och -- det bästa av allt -- oavsett var barnen bor och oavsett deras ekonomiska och sociala bakgrund. Skolan står sig också väl i internationella jämförelser, och de senaste årens reformer har dessutom syftat till att göra skolan ännu bättre. Det är denna skola människor inte vill bli av med. Vi socialdemokrater vill ge alla elever rätt till en likvärdig utbildning. För att uppnå detta hävdar vi fyra bärande principer. 1. Skolan är hela samhällets angelägenhet. För både barnet och samhället är det mycket viktigt att kunskapsnivån hos det enskilda barnet är hög. En likvärdig utbildning innebär att geografiska, sociala eller ekonomiska faktorer inte skall hindra barnens utbildningsmöjligheter. Alla skolor i hela landet skall leva upp till högt ställda kvalitets och kunskapskrav. 2. Skolan skall sätta eleven i centrum. Varje elev skall mötas med respekt och intresse, och varje barns egna möjligheter skall tas till vara. Kön, klass och etnisk bakgrund skall därför aldrig få vara ett hinder för barnens möjlighet att utveckla sina egna förutsättningar. Den svenska skolan är en skola tvärsöver sociala grupper och klasser, och vår skola har på detta sätt bidragit till att minska de sociala spänningarna. Det måste vara en uppgift för skolan också i framtiden. 3. Alla skolor skall ha hög kvalitet. Alla elever skall ha rätt till den bästa utbildningen. Barn och ungdomar har rätt till en harmonisk, trygg och utvecklande ungdomstid. Det måste innebära att skolan skall vara lustfylld, glädjerik och trygg. Barnen har också rätt till välutbildade och engagerade förebilder i skolan, dvs. lärare som har stöd från samhälle och föräldrar. 4. Skolan skall utbilda utifrån barnets villkor. Skolans huvudsakliga uppgift är att ge kunskaper och färdigheter. I dag vet vi att barns möjligheter och förmåga till inlärning har ett nära samband med deras allmänna välbefinnande och t.ex. med hur de utvecklas motoriskt. Det är på det som barnens kunskapsinhämtande måste grundas. Det här har också integrerats i pedagogiken i den svenska skolan. Utöver detta anser vi att skolan skall fostra. Barn och ungdomar tillbringar mycket tid utanför hemmet i olika former av samhällsomsorg, och därför måste också skolan bidra till barnens fostran. Herr talman! Detta är de fyra socialdemokratiska hörnstenarna i vårt försvar av den likvärdiga skolan. Med dessa principer som grund vill vi garantera alla barn och ungdomar rätt till den bästa skolan, likvärdig för alla. När människor är oroliga för att regeringen håller på att införa elitskolor, vet jag också att de tycker att det skorrar illa med pratet om att skapa Europas bästa skola. Människor i vårt land går inte med på att skapa orättvisor. Regeringen har deklarerat att den vill skapa Europas bästa skola, men vad det innebär i praktiken har vi inte sett. Jag hävdar att det är mycket prat utan innehåll. Inte vill man väl skapa Europas bästa skolmiljöer, när man tar bort bidraget för upprustning av skollokaler? Sammanlagt 4 miljarder vill man dra från den uppgiften. Inte prioriterar man barn på det sättet, Beatrice Ask! Inte är det Europas bästa skola man skapar, när man samtidigt drar in pengar från kommunerna, som ju skall driva skolor. Inte är det Europas bästa skola man skapar, när man vill återgå till en gammal lärarutbildning, som var passé för länge sedan. Inte blir det lättare att se 16-åringarna i ögonen med dessa åtgärder! Jag vill avslutningsvis ytterligare beröra skolpengen. I diskussionen om valfrihet i skolan talar den borgerliga regeringen om behovet av en s.k. skolpeng, men trots att regeringen har gjort frågan om skolpengen till ett av sina stora huvudnummer har vi inte sett så mycket av den, inte ens i budgetpropositionen. Jag vet att det skall komma en proposition. I dag har vi ett statsbidragssystem som innebär att man tar ekonomiska hänsyn till varje barns behov och till att det kan förändras. I moderatstyrda kommuner har det numera blivit vanligt att kalla dessa pengar som går ut till skolorna för skolpeng. Det är naturligtvis fritt att kalla det vad man vill, men om det innebär att resurstilldelningen till skolorna ändras, så att man inte tar hänsyn till elevers, klassers och skolors olika behov, kan vi inte acceptera detta. Är det så skolministern vill ha det? Människors oro för en segregerad skola är mot den här bakgrunden befogad. Jag vill fråga Beatrice Ask vad hon har att säga till dessa människor. Till sist måste jag säga, herr talman, att jag reagerar mot tendensen i debatten, att jämföra barn med löpande bandet på Volvo och mot pratet om flitbetyg i skolan. Jag tycker inte att man skall prata om barn på det sättet. Det handlar faktiskt om människor i utveckling.

Herr talman! Först vill jag säga till Ewa Hedkvist Petersen, att de människor som har röstat borgerligt och som tror på den politik vi driver också är människor. Det låter som om det bara skulle vara en viss sort som tillhörde den kategorin, och det är fel. När det gäller statsbidraget till grundskolan är det litet okunnigt att hävda att man med det tar särskilt stor hänsyn till enskilda barns behov, vilket påstods från talarstolen. Det nya statsbidraget, som infördes av den förra regeringen, är oerhört schabloniserat, och det är nog ute i kommunerna som man tvingas hitta fördelningsnycklar för att kunna ta hänsyn till barns behov. Det är något som jag är mycket angelägen om när man utformar skolpengen lokalt, så att handikappade barn och andra inte kommer på undantag. Frågan om att välja skola är oerhört central, och jag skulle vilja påstå att den politik som fördes av socialdemokraterna skapade segregation. Det är någonting sjukt i ett skolsystem som är så beskaffat att det bara är den som har möjlighet att med beskattade pengar betala avgifter som kan välja en skola med en annan pedagogisk inriktning eller en skola som i sin arbetsform har någonting som man tror på för sina egna barns utbildning. Det här vill vi ändra på. Vi anser att alla skall kunna välja skola, och vi tror att det är mycket viktigt att varje barn har rätt till den bästa utbildningen. Jag tycker att Ewa Hedkvist Petersen snubblar litet grand när hon resonerar om det här. Den bästa utbildningen för varje barn är inte samma utbildning för var och en. Förutsättningen är mycket känsla för att barn är olika, i fråga om utvecklingsnivå, intressen m.m. Vad som behövs är mångfald och variation, möjlighet till enskilda val, mycket av profil och hänsyn till varje individ, om vi skall åstadkomma den bästa utbildningen för varje barn. Det är det regeringens politik syftar till att göra möjligt. Jag håller inte heller med om uttalandet att skolan skall fostra, om det sägs så där generellt. Huvudansvaret för barnens fostran åvilar enligt min uppfattning föräldrarna, och det skall ske ett samarbete mellan hem och skola när det gäller fostran. Det behövs ett vuxenkontrakt mellan hem och skola, som innebär att vi ger barn och ungdomar rätt signaler om hur vi skall leva tillsammans i detta samhälle. Jag är förundrad över den rädsla för utvärdering som framskymtar både i Ewa Hedkvist Petersens och i en del andra socialdemokraters inlägg. Hur kan ni tala om likvärdig utbildning över hela landet, hur kan ni ha så höga ambitioner, när ni är så förtvivlat rädda för att ta reda på om det lyckas?

Herr talman! Först och främst vill jag slå fast att den socialdemokratiska regeringen har lagt fram förslag till Sveriges riksdag om elevers rätt att välja skola. Det är vi eniga om i Sveriges riksdag, och det var vi innan Beatrice Ask satte sig i regeringen. Det är viktigt; Beatrice Ask är ute på hal is när hon påstår att det inte ingår i den socialdemokratiska skolpolitiken. Eleverna skall ha rätt att välja skola. Men vi sade i det riksdagsbeslut som vi fattade i våras om fördelning av medel till privata skolor -- det vill jag gärna påpeka för Beatrice Ask -- också att pengarna skall fördelas efter behov, efter de behov som de elever har som finns även i de fristående skolorna. De fristående privata skolorna har ingen frizon som gör det möjligt för dem att säga att de skall ha ett visst antal pengar. -- Det innebar riksdagsbeslutet. Vi befarar att skolpengen kan innebära att det blir en sådan frizon, där de privata skolorna kan hävda att de elever som väljer dem skall ha med sig en viss summa pengar som inte är behovsprövad. Den saken är viktig när nu regeringen håller på att skriva propositionen om den s.k. skolpengen. Det är på något sätt det som är brännpunkten. Sedan sade Beatrice Ask att hon inte förstod varifrån jag har fått uppgiften om ett visst antal privatskolor. Jag har här en artikel från Länstidningen i november, där det står. Beatrice Ask tog också upp frågan om fördelningsnycklar, alltså frågan om hur pengarna skall fördelas till alla skolor, även privatskolorna. De fördelningsnycklar som vi har i dag tycker vi fungerar bra -- barnen får den undervisning de behöver efter behov. Vi har förfinat det systemet. Vi befarar att moderaterna i regeringen kommer att föreslå fördelningsnycklar som innebär att man sätter prislapp på eleven, att tjänstemän och kanske styrelser får prismärka elever beroende på vilka behov de har, beroende på vilket handikapp de har, beroende på vilka resurser man tror att barnen kräver, och att man tvingas göra det individ för individ. Ett sådant system vill vi inte vara med om. Det är också sådant som ligger till grund för människors oro. Jag hoppas verkligen att den proposition som nu kommer inte späder på den oro som människor känner och inte späder på utvecklingen mot en segregerad skola i Sverige. Vi måste slå vakt om den likvärdiga skolan för alla elever över hela landet.

Herr talman! Min fråga var om centern tycker att det är bra för skolans utveckling att ha ett kommunalt huvudmannaskap för lärartjänsterna. Ser centern några utvecklingsmöjligheter i det faktum att ansvarsfrågan nu är samlad? Det gläder mig att Christina Linderholm så klart och tydligt deklarerar att hon och centern är motståndare till avgifter i grundskolan. Det betyder att vi från vänsterpartiet kan påräkna centerns stöd för vårt förslag i utbildningsutskottet om att man skall lagstifta mot avgifter inom den obligatoriska skolverksamheten. Vi är tacksamma för ett sådant stöd. När det gäller skolpengen tycker jag nog att Christina Linderholm var litet otydlig. I utredningen SOU 1988:20 ''En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet'' var centern starka motståndare till just skolpeng. ''Grundresurserna för undervisning kan inte individrelateras, eftersom eleverna inte undervisas en och en utan i klasser och grupper. Undervisningen i en klass kostar lika mycket antingen klassen är stor eller liten. Vid en och samma kostnad per klass kan därför kostnaden per elev variera avsevärt.'' Står centern inte längre fast vid denna uppfattning? Har verkligheten i det svenska samhället förändrats så på fyra år att centern nu är beredd att kasta en sådan här socialt ansvarstagande ståndpunkt över bord?
Herr talman! Elever skall få kosta olika mycket. En förutsättning för att alla behov skall bli tillgodosedda är sjävfallet att alla får en likvärdig utbildning. Jag ser ingen motsättning mellan vad jag säger här och vad centern har framfört vid tidigare tillfällen. Möjligen kan man säga att vi till skillnad från det parti som Björn Samuelson företräder sysslar med att utveckla vår skolpolitik och se framåt. Förändringar i omvärlden gör att man måste fundera på olika alternativ och nya lösningar, vilket inte behöver betyda att man överger grundprincipen. När det gäller avgifter i skolan har jag sagt helt entydigt att grundskolan skall vara avgiftsfri. Det är emellertid inte alltid så i dag. När man talar om avgifter, måste man veta vad man menar. Jag anser att böcker som är nödvändiga för undervisningen samt skolmat och undervisning skall vara fria från avgifter. Däremot finns det skolor där man får tillgång till datorer och annan undervisningsmateriel utöver det vanliga. Jag har inte sett att någon sådan skola har tackat nej till ett förstärkt stöd. Jag har på något ställe sett att en kontorsmöbelfirma har betalat ny möblering av klassrum. Om detta förhindrar en likvärdig utbildning, har vi olika uppfattningar om vad det är.

Herr talman! Christina Linderholm sade angående den s.k. skolpengen att elever skall få kosta olika mycket utifrån deras behov. Och vi kan alla konstatera att elever har olika behov och kostar olika mycket. Men beträffande den mångfald som Christina Linderholm beskriver är frågan hur pengarna skall fördelas.

Vilka råd har centerpartiet gett till den moderata skolministern i denna fråga vid de interna regeringspartisamtalen? Det vore mycket intressant att få veta det. Dessutom undrar jag vad Christina Linderholm och centern tror att Sveriges föräldrar skulle tycka om ett sådant förfarande. Tror Christina Linderholm och centern att Sveriges föräldrar skulle tycka att det inte alls vore integritetskränkande om vi hade ett sådant system? Jag har läst vad en annan centerrepresentant har uttalat i Lärarförbundets tidning om skolpengen. Och jag tycker att det som Christina Linderholm nu säger inte riktigt överensstämmer med vad som står i denna tidning eller med tidigare uttalanden från centern. Därför vore det mycket intressant att nu få höra vilka råd som centern har gett till de moderata representanterna i utbildningsdepartementet.
Herr talman! Jag vet inte om det kränker elevernas integritet att de får sina behov tillgodosedda. Jag uppfattar inte vad det är som skulle vara integritetskränkande. Det är kommunernas skyldighet att fördela resurserna efter behov till olika skolor. Och då skall man göra en värdering utifrån de kunskaper som finns i den enskilda skolan om vilka behov som finns av extra stöd till elever, osv. Utan att ha läst propositionen -- och jag vill betona att vi ännu inte har sett propositionen om skolpeng, och det är lättare att debattera den när vi har ordalydelsen i den -- kan jag inte säga varför man inte skulle använda samma system när det gäller fristående skolor, att man anger behoven och fördelar pengarna på ett likvärdigt sätt. Det är ju i dag som det är olikheter mellan de fristående skolorna. Jag kan inte förstå att Waldorfpedagogiken, som gör mycket nytta för många barn med särskilda behov, skulle värderas lägre än vilken kommunal skola som helst i samma kommun. Det är detta som jag menar med att skolpengen måste utgå från samma principer och att det därför är ett kommunalt ansvar. Men jag vill, som sagt, reservera mig för texten i den kommande propositionen. Och det finns möjlighet att debattera den propositionen längre fram under våren.
Herr talman! Det som jag är intresserad av att få veta är vad centern tycker och vad centern står för i detta sammanhang. Som jag har sagt tidigare har vi i riksdagen fattat beslut om att även de privata skolorna skall få del av statsbidraget efter behov. Moderaterna i utbildningsdepartementet säger att de vill ha en s.k. skolpeng. Då frågar jag vad en skolpeng är. Vi socialdemokrater befarar att det handlar om att man, för att tillgodose de olika behoven, måste värdera varje individ och sätta något slags koefficient och en prislapp på varje elev. Jag menar att detta kan bli integritetskränkande. Jag undrar därför fortfarande vad centern tycker. Tror centern att Sveriges föräldrar skulle tycka att detta är något som de verkligen vill ha?

Herr talman! Den senaste tidens diskussion om vuxenutbildningen har belyst hur mycket en andra chans till utbildning betyder för mångas drömmar om ett rikare liv och ett bättre jobb. Vi socialdemokrater har gjort klart att vi vill att vuxna även i framtiden skall ha goda möjligheter till studier. Vårt besked är därför att vuxenutbildningen skall utvecklas och inte avvecklas. En vuxenutbildning som står fri och bygger på de studerandes egna fria val och önskningar betyder mycket för individen och är en omistlig del av vårt svenska samhälle. Vår satsning på vuxenutbildning står i skarp kontrast till regeringens förslag. Inte på något annat område gör regeringen så stora nedskärningar som på vuxenutbildningsområdet. Jag tycker att nedskärningen av vuxenutbildningen är en del i moderaternas klassmässiga politik, en politik som går ut på att ge gåvor till de rika och skära ned på det som gäller de människor som har de största behoven. Nedskärningarna av vuxenutbildningen har mötts av mycket kraftiga protester från dem som drabbas. Men de studerandes försök till en dialog med regeringen har bara mötts av oförstående och nedsättande uttalanden. Talet om lyxkurser i spanska och nedvärdering av folkhögskolans folkbildningsinsats är bevis på både förakt och dålig kunskap. Per Unckel sade en gång följande här i riksdagen om nedskärningar av komvux: Men nu är kalaset över. Och Carl-Johan Wilson sade följande om de studerande: De utnyttjar komvux låga kurskostnader för att där göra sina egna möbler, sy kläder, o.d. Diskussionen om vuxenutbildningen har också visat att det är Per Unckel själv som driver på för att försämra för de vuxenstuderande. Detta är mycket lätt att se om man tittar på hans tidigare insatser på området. När Per Unckel för tio år sedan blev moderaternas talesman i utbildningsfrågor föreslogs genast mycket kraftiga nedskärningar av komvux. Sedan lämnade Per Unckel riksdagen, och redan följande år föreslog hans parti mindre nedskärningar. När Per Unckel nu upphöjts till utbildningsminister blir hans första åtgärd ett dråpslag mot vuxenutbildningen. Hur hårt Per Unckel själv driver på när det gäller nedskärningarna framgår tydligt av vad han sagt under de senaste veckorna. Jag tycker att man skall tala klartext i den politiska debatten. De vuxenstuderande drabbas nu av att vårt land fått en utbildningsminister som inte förstår de vuxnas behov av utbildning. Nu är frågan här i riksdagen om ni borgerliga riksdagsledamöter vågar säga ifrån till en bakåtsträvande utbildningsminister. Är det viktigare att rädda studierna för tiotusentals vuxenstuderande än att rädda Per Unckel från ett nederlag? Denna fråga finns det särskild anledning att ställa till centern, som före valet faktiskt lovade att satsa mer på vuxenutbildning men som nu i regeringsställning vill skära bort en hel miljard från statsbidragen. Nu har centern skrivit en helt obegriplig motion. Centern ger där inget som helst löfte om att pengarna skall lämnas tillbaka. I går var det några andra som talade om att man kanske skulle skära ned något mindre. Det är naturligtvis ett tecken på att man håller på att mjukna också inom folkpartiet och moderaterna. Men inga som helst löften eller besked har hittills givits till de studerande. Uppriktigt sagt tycker jag att de borgerliga partierna bedriver ett ovärdigt spel med de vuxenstuderande. Nu är det faktiskt på tiden att dessa får besked. Tänker ni vara med på att återställa anslagen till de vuxenstuderande eller inte? Tänker ni vad gäller komvux rösta för vår motion och därmed medverka till att de 350 miljonerna lämnas tillbaka till de vuxenstuderande? Allt annat än ett ja som svar på den frågan innebär enligt min mening att ni tänker fortsätta att trixa och spela med de vuxenstuderande. Jag frågar samtliga meddebattörer -- även om en del har lämnat kammaren: Skall centerpartiet återföra de 350 miljonerna? Skall folkpartiet återföra de 350 miljonerna? Till Ingrid Näslund, som är kvar här i kammaren, ställer jag också frågan: Skall kds återföra de 350 miljonerna? Slutligen frågar jag ministern: Skall moderaterna medverka till att de 350 miljonerna återförs? Jag tror att närmare 200 000 vuxenstuderande med intresse och spänning väntar på svar på de sista frågorna.

Herr talman! När det gäller ekonomin har vi ett starkare budgetalternativ än regeringen genom att vi vill ha något mindre skattesänkningar för höginkomsttagare. Dessutom går vi inte med på kraftiga skattesänkningar för kapitalägare. Det var intressant att höra Beatrice Ask hänvisa till vad Ny Demokrati sagt. Jag lade märke till att en person här i kammaren satt och applåderade när Beatrice Ask höll sitt inledningsanförande, och det var en person från Ny Demokrati. Jag tycker att det säger en del om det sällskap som moderaterna har hamnat i. Beatrice Ask talar jämt och ständigt om att grundskolan och gymnasieskolan skall prioriteras. Men det är inte sant. Ni har ju i princip 300 miljoner mindre för miljösatsningar i grundskolan med tanke på vad vi beslutade om i våras. Vidare är era satsningar på gymnasieskolan mindre än vad vi beslutade om i våras. Jag har ett väldigt talande exempel från en debatt i förra veckan. En mamma, som var vuxenstuderande, blev mycket arg på en moderat för dennes argumentering i det här sammanhanget. Hon sade: Jag tycker att det är ovärdigt att ni ställer mina behov av utbildning mot mina barns behov. Ni försöker få mig att ha dåligt samvete, därför att jag vill förlänga och förbättra min tidigare dåliga utbildning. Jag skulle alltså ta resurser som mina barn i stället borde ha i skolan. Jag tycker inte att vi skall sätta de svagaste i samhället i motsats till varandra, alltså de som har de största behoven i vårt samhälle.
Herr talman! Politikers uppgift är, tyvärr, väldigt ofta att ställa olika behov mot varandra. För mig är det en absolut självklarhet att i första hand värna barn och ungdomsutbildningen. Det innebär inte att jag anser att vuxenutbildningen är oviktig eller att den är något som vi inte skall satsa på. I ett givet läge där man tvingas välja kommer i varje fall jag alltid att se till att först och främst barn och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Herr talman! Jag har fyra frågor som jag vill ställa till kds. Fråga ett: Anser kds att det kommunala huvudmannaskapet för lärarna är bra, eller anser man att det är dåligt? Om det är dåligt, är kds då berett att riva upp beslutet om huvudmannaskapet? Fråga två gäller komvux: Är kds berett att återföra de 350 milj.kr. som regeringen i budgetpropositionen skär ned komvux verksamhet med? Fråga tre gäller skolpengen: Vilken principiell ståndpunkt har kds när det gäller skolpeng och avgifter? Skall det vara möjligt att också avgiftsbelägga vissa tjänster och annat i grundskolan och gymnasieskolan?

Kan den skolan förvägra mig inträde, om jag har skolpeng och står och knackar på dess dörr? Det här är problem som vi kommer att ställas inför framöver. Det är jag ganska så säker på.

Herr talman! Jag ställde frågan därför att det här problemet har uppdagats i bl.a. Danmark, där man alltså förvägrat elever att gå i de konfessionella skolorna. Det kan hända att jag av närhetsprincip eller därför att jag tycker att undervisningen i skolan i övrigt är fullgod väljer denna skola, men jag vänder mig som sagt kanske inte mot ett visst håll vid en viss tidpunkt. Det är procedurer som jag inte vill delta i, eftersom de egentligen ligger vid sidan av själva undervisningen. Det är väldigt viktigt att vi slår fast detta från början. Jag fick inget svar på frågan huruvida lärartjänsterna skall vara kommunalt eller statligt reglerade. Det var ytterligare en aspekt där jag inte fick något svar, och det gäller rätten att ta ut avgifter. Jag vill gärna ha svar. Jag har ställt dessa frågor till centerns och folkpartiets representanter. Jag har fått ett bra svar från folkpartiet. Nu ställer jag alltså samma frågor till kds.
Herr talman!Jag skall avsluta med det jag började med i min förra replik. Jag kan naturligtvis inte gå ut och föreskriva vad de fristående skolorna skall ha för program, för då skulle de inte längre vara några fristående skolor. Det blir naturligtvis fråga om att göra ordentliga programförklaringar och tala om vad man gör i skolan. Sedan får man ta ställning till det. Men att det skulle vara något tvång -- som ju är olämpligt -- kan jag inte föreställa mig. Däremot kan jag säga att många elever i dagens skola får vara med om mycket som de inte upplever som särskilt bra. Jag kan exempelvis nämna elever som kommer från en kristen miljö, där de kanske inte alls är vana vid att höra svordomar, men som sedan i skolan hör sådana av kamrater och ofta av lärare. De kan uppleva det som integritetskränkande. I detta pluralistiska samhälle får man kanske vänja sig vid en del kulthandlingar som utövas av olika människor med olika utgångspunkter. Det kanske är nyttig träning i att respektera varandra. Om man då skulle behöva lyssna till ett bibelord i en klassrumssituation, tror jag inte att man skulle få någon större skada av det heller. Ens integritet skulle säkert klara det lika bra som barnen nu får klara av att vara omgivna av väldigt mycket svordomar exempelvis i skolan. I fråga om vem som skall betala lönerna vill jag säga att jag tycker att kommunen skall göra det. Men det kan säkert finnas även andra konstruktioner. Vi får se närmare på det. Jag är inte beredd att ta ställning till det nu. Jag tycker inte att det är något fel i om kommunerna vill betala de fristående skolornas lärarlöner. Björn Samuelson frågade vidare om vi kan tänka oss avgifter i skolan. Jag tycker att alla skall ha precis lika förutsättningar med den skolpeng som man får. Då behövs inga avgifter. Man skall alltså inte vara njuggare mot de fristående skolorna än man är mot den kommunala skolan.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på Det kommer fram en del viktiga åsiktsskillnader mellan å ena sidan dessa representanter för kds, folkpartiet resp. centern och å andra sidan representanten för den moderatledda utbildningspolitiken. Det gäller exempelvis synen på avgifter i skolan. Där finns ett mer eller mindre starkt avståndstagande från dessa partier, medan vi har hört att regeringen skulle acceptera avgifter. Flera har tagit avstånd från att slöjd och hemkunskap inte längre skulle vara obligatoriska. Den inställningen har vi också från socialdemokratisk sida. Jag fick intrycket att centern, vilket är positivt, vill arbeta med ämnesintegrering och ämnesövergripande undervisning på samma sätt som socialdemokraterna. Ingrid Näslund tyckte jag var inne på det också. Det hade varit bra om fler hade tagit upp betygsfrågan, men där har vi i alla fall från folkpartiet fått ett besked om att man tycker att betyg inte skall ges före årskurs sex. Det hälsar jag positivt. Jag tycker att det är litet underligt att exempelvis Ingrid Näslund, och även andra, låter bli att gå in i diskussionen om kostnader. Skolministern får ensam försvara nedskärningarna av skolstatsbidragen. Här har ju faktiskt alla regeringspartier ett ansvar. Jag skulle gärna vilja att Ingrid Näslund kommenterade det något. Skolminitern sade tidigare att hon inte rakt av ville acceptera begreppet att skolan skall fostra. Det är det gamla begrepp som Britt Mogård myntade. Jag skulle vilja att Ingrid Näslund kommenterade detta, för här finns en ganska stor skillnad mellan vad de övriga regeringsföreträdarna och kds förde fram. Vi vill ju alla att skolan skall förmedla så mycket kunskap som möjligt och bidra till en så allsidig utveckling för eleverna som möjligt. Det som debatten handlar om är hur detta skall gå till.
Herr talman! När det gäller betygen vill jag först deklarera att så länge det inte har lagts fram någon proposition och så länge regeringen inte är överens om vad den skall innehålla, anser jag att frågan är öppen för diskussion. Beatrice Ask framförde ju här tidigare att det är nu vi skall vädra åsikterna. När betygsberedningen är klar går den naturligtvis ut på remiss, och sedan får vi då vädra åsikterna om hur vi skall ställa oss. Jag har svårt att se att betyg skulle ha någon funktion att fylla när det gäller att bedöma så små barn som lågstadiebarn, särskilt inte för barnens egen del. Jag tror inte heller att det är någon mening för föräldrarna. Men det har ju inte sagts, utan bedömningen skall kanske i stället utgöras av ett omdöme. Jag anser emellertid att det är viktigt, även inom lågstadiet, att föräldrarna får en mycket klar information om hur barnet lyckats med att tillgodogöra sig baskunskaperna, dvs. läsa och skriva. Vi kan inte fortsätta att släppa barn från lågstadiet utan att dessa färdigheter har uppnåtts. Alla resurser måste sättas in för att hjälpa barn som inte lärt sig läsa och skriva. I det sammanhanget är samverkan med föräldrarna något av det mest betydelsefulla. Man hör ofta talas om detta med sociala faktorer i skolan och att man skall ta hänsyn till dem. Det har visat sig i flera undersökningar att det viktiga är inte att bedöma familjens sociala situation, utan att inleda ett samarbete där föräldrar och lärare kommer överens om att försöka hjälpa barnet till kunskap. I detta samarbete skall föräldrarna ta en mycket aktiv del. I USA har man fått föräldrar med en mycket dålig utgångspunkt att ställa upp på detta, om de har fått klart för sig hur betydelsefullt det är. Jag tror att man måste komma in redan på lågstadiet. Informationen får inte bara bestå i att läraren talar om hur underbara barnen är. Det vill vi väl alla höra om våra barn, och det skall också ingå, men sedan måste man gå vidare och tala om precis hur läget är. Föräldrarna måste hjälpa till att förbättra läget, så att man inte låter barnen gå vidare utan att de har förvärvat baskunskaperna på lågstadiet. Personligen anser jag -- och det har kds tagit upp i sitt program -- att årskurs sex är en bra startpunkt när det gäller betyg. Barnen skall inte heller gå vidare från mellanstadiet utan att det lämnas information, som då kan ha en mer betygsmässig form. Jag återkommer till de frågor som jag inte har hunnit med att kommentera.
Herr talman! Det är tydligen litet svårt att komma ihåg detta med kronor och ören. Det undviker varje företrädare för regeringspartierna utom faktiskt skolministern, som jag vill ge en eloge. Frågan rörde alltså besparingarna beträffande skolans arbetsmiljö, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Jag kanske får ett svar i Ingrid Det var positivt att höra Ingrid Näslunds synpunkter på betygen, att inte heller kds förespråkar betyg före årskurs sex. Det välkomnar jag. Också jag anser att det är mycket viktigt att föräldrar och lärare samverkar kring barnet, eleven, men denna samverkan måste kunna ske på något annat sätt än just genom betyg. Kontakten skall vara naturlig, och ansvaret skall ligga hos både föräldern och läraren. Det är litet synd att Ingrid Näslund inte gick vidare och kommenterade alla de andra frågor som jag tog upp: slöjd, ämnesintegration och andra pedagogiska frågor. Även där stämmer nog kds åsikter bättre överens med det socialdemokratiska partiets, centerns och folkpartiets åsikter än med den moderatledda politiken.
Herr talman! Jag börjar med kronorna och örena, så jag inte glömmer dem. Det var inte så att jag försökte undvika frågan, men käringen börjar väl bli gammal, för det är inte så bevänt med minnet längre. Det är inte bara barn som ibland har svårt att komma ihåg. När det gäller besparingarna i gymnasiet -- om nu dessa skall kallas besparingar -- är min uppfattning att det verkligen vore en fördel om kursplaner och annat är färdiga innan man sätter i gång, så att det inte blir något hastverk. Om kommuner ändå vill sätta i gång har de den friheten. Jag tycker inte att det var någon katastrof att man gjorde dessa besparingar. Det är min uppfattning. I fråga om att spara in på skolmiljö är det nog få i denna församling som har talat så mycket om skolmiljö som jag har gjort. Jag har jämfört skolmiljön i Göteborg med de absolut sämsta offentliga miljöer som finns: spårvagnarna i Göteborg och tunnelbanan i Stockholm. Där är det nedklottrat och nedsmutsat, och ingen människa vill vistas i dessa miljöer. Så illa har det varit i storstäderna, men det är inte lika illa överallt. Det är regeringens sak att följa upp om det är så illa, inte minst i storstadskommunerna, att man inte kan fullfölja den renovering som har påbörjats. I annat fall får regeringen t.ex. nästa år se till att skadan repareras. Vi kan inte fortsätta att ha en sådan skolmiljö som vi har haft tidigare. Sedan får det räcka med de insatser som har gjorts i år. Det är ju en stor summa pengar som har avsatts. Beträffande hemkunskap och slöjd anser jag att dessa ämnen mycket väl försvarar sin plats i skolan, men inte heller på detta område finns det något färdigt förslag. Det sitter en beredning som så småningom skall komma fram till någonting som sedan skall diskuteras. Hemkunskap är oerhört viktigt för den allmänna överlevnaden. Numera är nästan alla mammor ute och jobbar. Därför är det väldigt viktigt att deras barn klarar att själva sköta sitt hushåll när de kommer hem från skolan. Dessutom är det viktigt att barnen får lära sig hur riktig kost skall se ut, så att vi inte förfaller till att bli lika feta som t.ex. amerikanarna är nu för tiden. Även slöjd är väldigt viktigt. Under min egen skoltid upplevde jag dessa ämnen som någonting avstressande och fint, som avbrott från alla teoretiska ämnen. Jag vill gå ett steg längre i fråga om ämnesintegrationen. Det är väl inte sagt att allting skall förbli vid det gamla. Hittills har det varit blockundervisning, men nu skall man gå ett steg till. Även humanistisk och naturvetenskaplig inriktning skall integreras. Det är väldigt viktigt att få in humanistiska ämnen i naturvetenskapen. Man skall alltså gå ett steg längre, och det kan man göra inom ämnenas ram. Det är bra att det blir en differentierad ämnesindelning, men detta skall inte hindra integrationen mellan SO och NO-ämnena.
Herr talman! Ingrid Näslund har nu fått frågan av mig, Björn Samuelson och av Lena Hjelm-Wallén om hur hon ställer sig när det gäller kommunal vuxenutbildning. Ingrid Näslund har haft ordet i 18 minuter, men hon har inte med ett ord lyckats beröra denna fråga. Under den senaste tiden har det kommit väldigt många telefonsamtal och brev. Dessutom har jag träffat många människor ute på möten och debatter. Därför har jag en mycket klar bild av vad representanter för kds, folkpartiet och centern förespråkar vid olika möten om komvux. Ingrid Näslunds bedövande tystnad här i kammaren står i skarp kontrast mot de besked hon ger till människor ute i landet, nämligen att det här med komvux nog skall ordna sig. Jag vill därför upprepa frågan: Skall ni se till att de 350 milj.kr. återställs till komvux eller inte? Som jag uppfattade det av den föregående diskussionen accepterar Ingrid Näslund nedskärningarna av bidragen till skolmiljön. Det går dåligt ihop med vad Ingrid Näslund sade inledningsvis, nämligen att det är viktigt att vi har en fin och bra skola. Om Ingrid Näslund nu får ytterligare tre minuter på sig -- då har hon haft ordet i sammanlagt 21 minuter -- hoppas jag att det kan bli åtminstone en kommentar till det här med komvux.
Herr talman! Jag hade faktiskt tänkt att spara detta med komvux till Ingvar Johnsson, eftersom han huvudsakligen uppehöll sig vid det i sitt anförande tidigare. Jag tyckte därför att det var riktigast att den repliken gick till honom. Jag hade inte alls tänkt låta bli att svara. Jag har försökt att få ordet tidigare i detta ämne och i flera andra, men jag har fått ge mig till tåls. Jag tycker att debattreglerna kanske inte är helt solklara ur pedagogisk synpunkt. Nu får Ingvar Johnsson också ge sig till tåls, tills jag hinner svara på hans fråga. Det skall jag göra nu. Jag tycker att komvuxundervisningen är oerhört viktig. Jag anser att de människor som på grund av att skolsystemet tyvärr inte har fungerat så att de har fått den utbildning de behövt och har velat få i grundskola och i gymnasium, skall kunna få en chans även i fortsättningen. Många av dem har gått i grundskola och t.o.m. gymnasium. Jag vill också ha sagt att jag tror att det finns en del luft, att vi kan effektivisera en del. Jag har ett exempel från Göteborg, där man bedrev undervisning inom komvux på en ingenjörsutbildning för åtta elever. Tvärsöver gatan hade en vanlig skola också åtta elever i motsvarande utbildning. Båda var på dagtid, och utbildningen tog ett år. Där kan man rationalisera. Jag vet att det i andra fall kanske inte går lika lätt, där man t.ex. läser snabbare på komvux. Men jag tror att det även där finns möjligheter till samkörning. Jag tror att regeringen är så förståndig att man inte kommer att låta elever som har påbörjat en värdefull utbildning avbryta den. Det är ju många som befarar detta, som de skriver i sina brev eller kort. Jag tror att man i det fallet kommer att använda arbetsmarknadspengar. Det är inte något löfte som jag har fått. Jag talar om den goda tilltro som jag har till regeringen. Jag tror inte att man låter dessa elever gå via AMS och AMU, så att man måste försörja dem, utan man är nog så klok att man låter dem gå direkt på något sätt. Då slipper man försörja dem och det blir mer arbetsmarknadspengar att använda även på andra områden.
Herr talman! Det var mycket vackra ord, men vad jag förstår ett nej till att återställa bidraget, de 350 miljonerna. Det kan inte hjälpas att jag kom att tänka på ett citat ur en bok, som jag tror att Ingrid Näslund läser ibland. ''Rösten är Jakobs, men händerna är Esaus.'' Man skulle kunna säga att rösten var Ingrid Näslunds, men händerna är Per

Herr talman! Man kan närma sig folkbildningens problem från många olika håll.Det är märkligt när Elisabeth Persson närmar sig folkbildningen utifrån frågan om skattefinansieringen. För mig handlar det om kulturklimat och villkor för folkbildningen i ett kulturklimat som regeringen nu försöker förändra och förbättra med en rad olika positiva åtgärder. Det borde vara glädjande för Elisabeth Persson och alla andra som säger sig värna om folkbildningen att den åtgärden vidtas. I ett längre perspektiv är det oerhört mycket viktigare än hur stor andel av en skattefinansiering som en regering anslår. Jag kommer solidariskt att rösta med en regering som bidrar till det här förbättrade kulturklimatet, men jag kommer samtidigt, vilket framgår av mitt anförande, under de kommande åren att diskutera den svåra avvägningen mellan den offentliga sektorns bägge vuxenutbildningssektorer, dvs. komvux och AMU, å ena sidan och folkhögskolorna och folkbildningen å andra sidan -- den som jag står på. Det är en diskussion och en analys som vi redan har igångsatt och som vi skall fullfölja. Jag vill avslutningsvis till Elisabeth Persson säga att man inte avbryter någon kompetensgivande utbildning, utan man inleder sådana. En av de många positiva sakerna i propositionen är att man ger studieförbunden en efterlängtad möjlighet att bedriva kompetensgivande studier.
Herr talman! Det var Göran Åstrand som gjorde påståendet beträffande ekonomin. Jag vill hävda att om det någonstans finns ett gott kultur och utbildningsklimat inom det svenska utbildningsgebitet, är det just på folkhögskolorna. Frågan är: Skall man kunna behålla detta klimat där eller ej?

Av de 132 folkhögskolor som vi har i landet kan ingen fortsätta den utbildningsverksamhet som de har bedrivit i det klimat som rått, om det inte kommer att finnas pengar att bedriva kursverksamhet med. Man kan inte rationalisera eller effektivisera mer än man redan har gjort. Jag vill påminna om att folkbildningen under innevarande år självmant har tagit på sig ett sparbeting på 100 milj.kr. Man kan på det hållet inte klara en ytterligare 15-procentig nedskärning. Under sådana förhållanden blir det i stället fråga om direkt nedläggning, inget annat. Att studieförbunden nu i teorin har möjlighet att anordna kompetensgivande utbildning kan inte vara annat än bra, men det har inte ett dyft att göra med de föreslagna besparingarna tvärtom. Det är en utvecklingsprocess som folkbildningen själv har tagit initiativ till, och det tycker vi självfallet är bra. Men frågan är: Hur skall de klara att anordna dessa kurser? Vilken del av den befintliga verksamheten är det som man vill skära bort med den 15 procentiga neddragningen? Jag skulle tycka att det vore ärligt och redigt att få svar på det. Sedan kan vi gå ut till alla dem som har protesterat och säga: Du och du skall inte få den andra chans som folkbildningen ka ge dig. Den och den kan möjligen få vara kvar, men ni andra får försöka att klara er själva. Jag garanterar att dessa personer inte går tillbaka till något lyxliv, utan i allmänhet till arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller liknande.

Herr talman! Det är ju så enkelt det här. Det finns socialdemokratiska motioner och vad jag förstår också motioner från vänsterpartiet. Om man vill lägga tillbaka pengarna, är det bara att lyfta fingret och rösta på de motionerna. Jag hoppas naturligtvis att det skall bli centerns ståndpunkt så småningom, så att de vuxenstuderande av alla kategorier får tillbaka sina pengar. Men beskeden hastar, anser jag, och jag tycker att det är viktigt att de olika rörelser som centern nu gör i frågan inte är till bara för att lugna den ganska hetsiga opinion som självklart finns hos dem som drabbats av ett dråpslag och sedan löper risk att inte få en uppräkning av de fasta anslagen.

Herr talman! Man föreslår ändringar i förslag som har presenterats, när man inte tillhör ett parti som inte klarar av att ta till sig nya synpunkter och argument. Den här regeringen består av fyra partier. Vi har ett rikt inre liv. Vi skäms inte över det, utan vi är ganska stolta över det. Det händer att vi ibland får ge och ta. Jag tror att det i längden är ett sätt att komma fram till bättre beslut och resultat än vad vi annars skulle göra. Jag tycker att det är ett generellt svar. Flera socialdemokrater har i debatten påpekat att inte alla detaljer stämmer. Det vore märkligt om det vore så med olika partier i regeringen. Vidare har vi frågan om stiftelser och vad som är otillbörligt politiskt inflytande. Under en tid har man då och nu upplevt att politiker har fattat beslut som har berört den högre utbildningen, dvs. universitet och högskolors verksamhet, som inte alltid har stämt överens med vad man har upplevt som absolut nödvändigt eller riktigt ute på skolorna. Jag tror att den dynamik vi kan åstadkomma om vi kan göra de utbildningsenheterna mer självständiga är betydelsefull för utvecklingen av den högre utbildningen generellt.
Herr talman! Det sista statsrådet sade var väl inte särskilt klargörande. Det var ett sådant allmänt och vackert tal som alla kan ställa upp på. Det tonläge och det tonfall som Beatrice Ask nu använde står i och för sig i mycket bjärt kontrast till den sakligt inriktade konfrontationspolitik som moderaterna för. Svara i stället på frågorna! Varför tycker man i ena stunden att det är fult med tvärvetenskapliga råd som har samhällsrelevans och där inte bara forskare är representerade utan där man också har en koppling till allmänheten? Låt mig nämna FRN:s mycket fina och i breda lager uppskattade informationsverksamhet med källaserier, som har gett en stor grupp människor möjlighet att tränga in i de mycket ofta komplicerade frågor som rör energipolitik, miljöförstöring, osv. Detta finns inte med i den på diktat från utbildningsdepartementet i hast hoprafsade motion, som några borgerliga politiker i utbildningsutskottet har tvingats skriva på för husfridens skull. Även om det i en så här viktig diskussion -- vilket också är mycket beklagligt -- inte finns företrädare för centern och folkpartiet närvarande, måste jag i hederlighetens namn ställa följande frågor, fastän det är möjligt att de förblir obesvarade: Vad är det nu som gäller? Är det det som sägs i den fyrpartimotion som väckts på diktat från utbildningsdepartementet och som bl.a. Larz Johansson står bakom, dvs. att FRN skall slopas? Eller är det det som sägs i den motion som har väckts av vår värderade tredje vice talman Bertil Fiskesjö från centern och som på punkt efter punkt överensstämmer med synpunkter i den socialdemokratiska motionen, nämligen att forskningsrådsnämnden är bra och att den skall finnas kvar också i fortsättningen? De frågorna tarvar faktiskt ett svar inom den allra närmaste tiden.

Herr talman! Kristina Nordin från Söderhamn, som är lärare i hemkunskap och har varit det sedan 1972, är en av de många medborgare som har tagit kontakt med mig i frågan om direktiven till läroplanskommittén. Frågan har tidigare under dagen varit uppe till diskussion här i kammaren, men jag tycker att Kristina Nordins synpunkter är så viktiga att jag trots allt vill använda mina minuter här till att föra fram dem. Kristina Nordin talar om att det skall utredas huruvida de praktiska ämnena hem och barnkunskap samt slöjd skall vara kvar i grundskolan i fortsättningen. Skolministern har varit något irriterad över de här diskussionerna tidigare under dagen. Hon menar att man inte skall spjärna emot utredningsdirektiv och frågar om man inte skall få utreda, modernisera och förändra. Jo, alldeles självfallet skall man det. Men är detta något så modernt och framåtriktat att utreda? Är det inte så att det bakom ganska oskyldiga utredningsdirektiv döljer sig ganska mörka och bakåtsträvande krafter i vårt samhälle, krafter som gärna vill se en elitskola utan plats för praktiskt tjafs? Dessa krafter är, i varje fall som jag ser det, fruktansvärt omoderna och omodernt förskräckliga. När jag bedömer Kristina Nordins och andras inlägg försöker jag göra det utifrån mina egna och andras djupt mänskliga kluvenhet inför förändringar. Ofta är det ju så att vi är positiva när förändringarna gäller bara ''i princip''. Vi kan som exempel ta riksdagsmäns inställning till förändringar av utskottsindelningar eller antalet ledamöter i riksdagen. De flesta av oss är mycket positiva till att det skall förändras och förnyas. Men skulle förändringen innebära att våra platser kanske inte längre skulle finnas kvar, är vi plötsligt negativa, om inte i princip så i sak. Jag har försökt bedöma Kristina Nordins inlägg utifrån det att hon vill försvara sin utbildning, sitt arbete, sina vanor och sin trygghet. Det finns förvisso inslag av detta, naturligtvis, men jag tycker ändå att hon och de medborgare som har fört fram detta har någonting mycket viktigt att säga. Dessutom vet vi att föreningen av teori och praktik är otroligt viktig. Själv har jag under många många år arbetat på Hasselakollektivet med halvdagsskola, där ungarna läser in två och tre årskurser på grundskolan under ett år just genom föreningen av teori och praktik. Att vi nu bjuder motstånd mot de här direktiven tycker jag att skolministern skall ta på allvar. Det handlar inte bara om Kristina Nordin. Jag har precis läst Per Ahlmarks bok om Herbert Tingsten och hans samlade skrifter. Den heter Tyranniet begär förtroende. Bl.a. skriver Herbert Tingsten mycket tankeväckande och minst av allt omodernt att ''demokrati innebär just att man i ideologisk mening saknar mål''. Det handlar om att man hela tiden eftersträvar att söka de bästa lösningarna, och för vår del, som valda ledamöter, handlar det om att söka de bästa lösningarna för alla medborgare och att inte försöka fösa in medborgarna på någon speciell enda väg eller mot något speciellt endamål. Jag läser också gärna Arthur Koestler, en författare som var mycket viktig för mig när jag bildade mig en uppfattning om omvärlden. Han beskriver sin väg ut ur kommunismens utopi väldigt fint. Han säger: Från den skenbara klarheten till famlandet i mörker. Han gick från en modell där alla lösningar var klara till ett famlande och till ett sökande efter de bästa lösningarna. Dessa damer -- Kristina Nordin m.fl. som har hört av sig till mig -- och dessa herrar, Herbert Tingsten och Arthur Koestler, har något viktigt att säga. Bl.a. säger de att det inte finns någon enda väg. Det finns därför, skolministern, anledning att bjuda motstånd även mot oskyldiga direktiv till en läroplanskommitté. Jag hoppas att skolministern beaktar det och förstår att det inte bara handlar om hävdandet av några omoderna egenintressen. Jag hoppas att skolministern lyssnar på orden från Kristina Nordin, att hon lyssnar på Herbert Tingsten och att hon lyssnar på Arthur Koestler. Det dessa damer och herrar har att säga är nämligen långt ifrån omodernt. Tack!
Herr talman! Det är många med Kristina Nordin via Widar Andersson som har framfört synpunkter och berikat mina kunskaper om både hemkunskap och annat. Självfallet tar vi dem på allvar. Jag vidhåller ändå att man inte skall bjuda så mycket motstånd mot att analysera konsekvenserna av vissa förändringar. Det är nämligen det som läroplansdebatten handlar om. Eftersom Widar Andersson berättar vilka böcker han läser kan jag säga att det för mig finns ett antal författare och forskare som är oerhört centrala när det gäller inlärning: Matti Bergström, David Ingvar, Buchanan, m.fl. Dessa visar på ett mycket belysande sätt betydelsen av att förena teori och praktik, att man måste lära sig att arbeta med alla sinnen för att riktigt förstå och hantera saker. Jag tror att det är oerhört viktigt att ha detta klart för sig när man skall forma en ny läroplan. Det måste påverka vad vi skall ha för ämnesstruktur, vilka moment vi skall ha och hur pedagogiken skall se ut. Däremot tror jag -- vilket jag har påpekat i den här debatten -- att det är föråldrat och omodernt att utgå ifrån en gammaldags uppfattning om vilka ämnen som är teoretiska och vilka som är praktiska. När man säger att hemkunskap är ett praktiskt ämne medan biologi är ett klassiskt teoretiskt ämne är det fel -- jag har sagt det tidigare i debatten -- i den moderna skolan. Ämnet hemkunskap innehåller många praktiska inslag, men man ägnar sig också åt konsumentlagstiftning, kemi m.m. Ämnet biologi i den moderna undervisningen utgörs till stor del av exkursioner och praktiskt arbete där man lär sig att förstå hur naturen fungerar. Vi måste ha sådan vidsynthet när vi jobbar med detta. Då är det naturligtvis också viktigt att analysera vad som dyker upp i den här debatten. Jag tror inte att man skall vara så rädd för att hantera den konsekvensutredning som man har bett läroplansförfattarna att försöka skaffa fram. Jag tror nämligen att det är mycket centralt att vi ger eleverna en skola för morgondagen, som respekterar att det är eleverna som måste göra huvudarbetet i inlärningen. När vi ställer det kravet på dem och ger dem möjligheter i form av den ledning och inspiration som bl.a. lärare kan ge, måste vi också visa att vi tror att de kan ta ansvar. Det innebär att vi måste skapa litet utrymme för deras tillval och deras möjlighet att få inflytande över hur de skall arbeta. Vi måste ha mångfald och variation. Jag tror också att vi i riksdagen måste vara benägna att inte säga att allt, 100 % av schemat, skall vara obligatoriskt, utan att det kanske skall finnas ett utrymme att välja ett ämne som det i dag inte är möjligt att välja.
Herr talman! Jag anser att allt skall kunna utvärderas och belysas. Det måste vi hela tiden vara beredda att göra, särskilt nu när vi befinner oss i en period av stark modernisering och förändring. Mitt motstånd handlar om att alla medborgare skall kunna hänga med på det tåget. Det som gör mig mest orolig -- inte bara i den här frågan -- är att vi är på väg att åka ifrån en mängd medborgare. Jag vet att de praktiska ämnena, oavsett hur de är utformade, har mycket stor betydelse för inlärningen. Jag vet också att det finns ganska starka intressen i samhället -- även om skolministern kanske inte är den främste företrädaren för dem -- som talar om praktiskt tjafs och som bara vill ha språk, ekonomi eller teknik. För att språk, ekonomi, teknik och alla andra väsentliga ämnen skall komma alla till del krävs en stor del av praktik i skolan. Det är detta jag vill trycka på. Det är detta som Kristina Nordin m.fl. har påpekat och som är det centrala. Därför vill jag bjuda motstånd.
Herr talman! Jag vill gärna avsluta den här debatten med något som jag sade i mitt inledningsanförande. Vi har tagit på oss ett mycket stort ansvar när vi har sagt att vi skall ha skolplikt. Vi tar i anspråk nio år av ett barns liv. Min ambition är att när barnen är 16 år och slutar skolan skall vi kunna se dem i ögonen. Eleven och skolan skall då vara överens om att det har varit väl använd tid, att eleven har utvecklats och känner att han/hon har fått den utbildning som behövs för att utveckla de egna förutsättningarna. Det innebär att man måste försöka åstadkomma en skola för alla, vilket vi tyvärr inte riktigt har i dag. Det är en av definitionerna på vad vi menar när vi talar om att skapa Europas bästa skola. Det inkluderar förståelse för det som Widar Andersson tar upp om att det finns elever som kanske behöver mera av praktik än andra och att vi måste ha variation i vår skola.

Herr talman! Rasismen förekommer på många håll i världen, men inte i Sverige -- det är så många har trott och tänkt. Vi har sett hur rasismen och främlingsfientligheten breder ut sig i övriga Europa och har tänkt att sådant inte är möjligt i Sverige. För många har den senaste tidens händelser varit ett brutalt uppvaknande. Det finns ingen patentmedicin mot främlingsfientligheten och rasismen, som måste bekämpas på många sätt, både i stort och i smått. De flesta av oss är med rätt upprörda och förskräckta över vad som hänt den senaste tiden. De många våldsdåden har fungerat som en väckarklocka och fått människor att reagera och också visa att vi inte accepterar rasistiska illdåd och våldsbrott som begås mot människor med annan hudfärg. De senaste årtiondenas stora invandring har naturligtvis inneburit en förändring av det svenska samhället. Vi har fått nya etniska, nationella och religiösa grupper. Av Sveriges drygt 8 miljoner människor har över 1 miljon invandrarbakgrund, dvs. de är antingen första eller andra generationens invandrare. Sverige är med andra ord i dag ett mångkulturellt land. Det ställer också krav på tolerans, öppenhet och kunskap hos oss alla. Vi måste kunna föra en öppen debatt om invandringen och dess villkor och problem. Vi måste också våga diskutera vår invandrar och flyktingpolitik utan att de som har kritiska synpunkter blir beskylda för att vara främlingsfientliga eller rasistiska. ''främlingsfientligheten och rasismen skall bekämpas''. Vad som har saknats är förslag till åtgärder. Nåväl, regeringen har nu i alla fall efter lång tid motvilligt och efter stort opinionstryck äntligen förmått sig att presentera förslag till åtgärder. En del förslag är bra, och de flesta förslagen är långsiktiga. Det behövs naturligtvis. Att förändra attityder tar sin tid. Men många väntar på att någonting skall göras nu. Det har sagts inte minst från invandrarna själva att det behövs åtgärder nu. Det finns hos människor just nu en beredskap och ett sug efter kunskap och information. Den beredskapen borde tas till vara just nu och inte om t.ex. ett halvår. Man måste också fråga sig hur invandrarna har det i dag och hur de mår. Många mår dåligt, särskilt barn. Många är rädda, rädda för att gå ut, rädda för att gå till arbetet. Många fruktar för sitt liv. Därför är det initiativ som de kristna socialdemokraterna och föreningen Stoppa rasismen tagit mycket bra. Deras upprop ''På vakt mot rasism'' innebär att frivilliga skall finnas i affärer och med sin närvaro skydda invandrarna. I regeringens budget föreslås 10 milj.kr. för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. 10 miljoner är inte särskilt mycket pengar för en så här viktig angelägenhet. Avsikten är, sade Birgit Friggebo här i kammaren i förra veckan, att stimulera ett arbete på brett plan för att stödja de goda krafter som finns. Vad menas med goda krafter? Är folkrörelserna och bildningsförbunden sådana goda krafter? Folkrörelsernas arbete mot främlingsfientlighet och för medmänsklighet och solidaritet har en oerhört stor betydelse. Det är bra med satsningar från myndigheter, och sådana behövs också i många fall, men de kan aldrig ersätta det dagliga enträgna arbete som bedrivs på arbetsplatsen, i bostadsområdet eller i föreningslivet. Från socialdemokratiskt håll föreslår vi att folkrörelserna och bildningsförbunden skall gå i spetsen för en kampanj för ökad förståelse och medmänsklighet. Vi har motsatt oss en neddragning av anslagen till folkbildning. Det är inte rimligt, anser vi, att samtidigt som regeringen anslår pengar till kampanjer som kanske folkrörelserna skall driva, skär man ner anslaget. Invandrarministern, som också är kulturminister, borde ta hjälp av kulturarbetarna i en snabb och aktiv insats mot rasismen och främlingsfientligheten. I det mångkulturella Sverige är det bildningsförbunden som sprider aktiviteter. Inom studieförbunden genomförs ca 100 000 kulturevenemang varje år. Det gör ungefär Tänk att kunna använda kulturarbetare i kampen mot främlingsfientlighet och rasism! Vilka opinionsbildande krafter skulle inte det kunna vara! Att med sångens, musikens och teaterns hjälp lära oss om andra människor och i teaterns form kanske får våra fördomar speglade. Men ett av de viktigaste sätten att bekämpa främlingsfientligheten är att se till att alla människor har ett arbete, att alla upplever social rättvisa. I ett samhälle där människor vet att de kan få jobb, kan försörja sig, känna social trygghet och tillförsikt inför framtiden, där har rasismen svårt att finna fotfäste.

Herr talman! I höstas när jag för första gången stod i denna talarstol var ämnet. Jag kunde den gången konstatera att det endast fanns fem talare anmälda i ämnet rättstrygghet. Jag var förvånad över förhållandet. Jag dristade mig att fråga om detta ämne var ointressant att debattera för kammarens ledamöter. I anförandet sade jag bl.a. att det handlade om att värna den enskilda människan, så att hon skall känna sig trygg ute på våra gator och torg. I den här debatten är det desto fler talare, och även om rubriken är annorlunda nu berör den saker som jag tidigare har tagit upp men som i dag är högst aktuella. I dag är vi mitt uppe i en känsloladdad debatt om rasism, en debatt som naturligtvis är ångestfylld för de människor som känner sig drabbade. Men den är minst lika ångestfylld för alla medborgare i samhället. Det kan inte finnas någon normalt fungerande människa som inte känner vanmakt inför den det som har inträffat. Att skjuta på en vilt främmande medmänniska, det är en barbarisk handling. Det är galenskap helt enkelt. Under mitt första anförande, herr talman, påtalade jag en del brister i regeringsförklaringen på grund av att den inte innehöll något om dessa relationsstörningar människor emellan som i dag inger stark oro inför framtiden. Jag gjorde det mot bakgrunden att jag kommer från ett praktiskt yrkesliv där brottsförebyggande arbete varit mitt stora intresse. Inför min debut på denna politiska arena kände jag behovet av att återspegla de strömningar som jag upplevde vara så påtagliga i samhällslivet. Härmed tar jag mig friheten att citera ur snabbprotokollet från den 17 oktober beträffande rättstrygghet. Jag sade bl.a.: ''Vad jag saknar, och som jag vill passa på tillfället att ta upp, är att regeringen måste ge polisen mer resurser att kartlägga och förebygga så att inte de fascistiska och nynazistiska tendenser som är på frammarsch i Europa får större fotfäste i vårt samhälle. Vi får inte heller glömma bort att förebygga rasism.'' Jag ställde en direkt fråga till justitieministern angående resurser mot nynazism, nyfascism och liknande. I pressen har vi kunnat läsa att rikspolisstyrelsen begärt att få medel till just sådan verksamhet. Mot bakgrund av det som inträffat hoppas jag att justitieministern och regeringen i övrigt medverkar till att de begärda medlen anslås för ändamålet. Eftersom justitieministern inte heller i dag är närvarande får jag skicka budskapet vidare med kulturminister Birgit Friggebo. Med facit i handen, kan jag nu bara konstatera att mina värsta farhågor besannades. Jag varnade för utvecklingen. Samtidigt hade jag som nämnts konstaterat att just rättstrygghet inte var ett intressant ämne. I dag är engagemanget desto bättre, om än litet sent. Men nu måste vi se framåt. Som landets främsta politiska representanter har vi gemensamt det yttersta ansvaret för att finna lösningar på problematiken. Därför borde det naturliga vara att prestigelöst diskutera och analysera samt därefter vidtaga åtgärder. Herr talman! Rasism är en våldsideologi, och därför måste den hållas i schack. Medlen bör utredas så att man inte handlar förhastat. En öppen debatt kan i förlängningen skapa ett stort tryck så att rasism förträngs som social realitet. Den öppna debatten måste tillåta att människor får ge uttryck för sin eventuella kritik av en invandrarpolitik som i mångt och mycket inte har varit trovärdig utifrån olika aspekter. I den debatten får man inte slarvigt använda ordet rasism, framför allt inte som en stämpel på synpunkter som framförs utifrån den erfarenhet och uppfattning som olika människor har. Låter man inte människor lufta den oro och främlingsrädsla som det egentligen handlar om, jäser den under ytan, och dolska och mörka tankar föds. En politik som gör människor på våra flyktingförläggningar till fysiska och psykiska vrak, vilket många gånger leder till apati samt alkohol och drogmissbruk, eller tvingar fram så drastiska åtgärder som inspärrning av flyktingbarn, en sådan politik, herr talman, är inte human. Den är ovärdig vårt samhälle. Anledningen till en sådan behandling måste vara att vi saknar resurser att ta till vara de invandrare vi tar emot. Mot bakgrund av mitt engagemang för dessa frågor är det en annan märklig företeelse som jag inte kan underlåta att kommentera. Vår partiledare Ian Wachtmeister berörde detta under förmiddagens partiledardebatt. Det är det sätt, på vilket vissa väl etablerade politiker tror sig kunna lösa problemen. Dessa reser land och rike runt och sprider fördomar, precis som de anklagar andra för att göra. Eller hur skall man tolka Pierre Schoris och Georg Anderssons utspel? Med all respekt för dessa herrars intellekt och kunnande finner jag det fullkomligt obegripligt att Pierre Schori i Piteå, ca 100 mil härifrån men bara 5 mil från min bostadsort, i mycket generella ordalag indirekt anklagar de mig som ledamot för Ny Demokrati för att sprida fördomar, förtal och förakt för andra. I undertoner är jag enligt Pierre Schori medskyldig till det som händer bland invandrarna. Pierre Schoris uttalande är litet väl magstarkt, speciellt mot bakgrund av vad jag försökt bidraga med, dvs. att jag har talat om vad man måste förebygga och komma till rätta med. I stället borde han välkomna alla förslag som kan leda till förbättringar. Vårt parti kan ju inte anklagas för den politik som tidigare regeringar drivit och som i dag kritiseras även från invandrarhåll. Nej, jag önskar bara att vi alla ledamöter här i denna kammare gemensamt kan bidraga till ett konstruktivt arbete för att förbättra förhållandena.

Herr talman! Också detta är en debatt med många talare. Många kommer att beskriva situationen, den oro och rädsla som finns osv. Jag vill uppehålla mig litet kring det faktum att lika rättigheter och lika skyldigheter skall gälla för alla som är bosatta i detta land. Det har varit ett återkommande och starkt uttalat krav i tal och debatter och har framförts som ett hela folkets gemensamma rättvisekrav: Lika rättigheter, lika skyldigheter. Nu förs en debatt i frågan, om vi skall lagstifta om förbud mot rasistiska organisationer, och det är bra. Det är bra med en bred debatt i en så viktig fråga. Torsdagen den 23 maj 1991 fattade riksdagen beslut om en terroristlag, som endast gäller utländska medborgare. När lagen antogs använde dåvarande statsrådet i sitt anförande i kammardebatten mordet på premiärministern i Indien som exempel på att terroristlagen behövdes. Den som mördade Gandhi tillhörde en av landets minoriteter och var tillika medborgare i Indien. Om man skulle översätta det till svenska förhållanden, kan vi konstatera att om samerna skulle välja att med terror föra sin kamp för etniska rättigheter, skulle vi ändå inte ha någon hjälp eller användning av den nya lagen, eftersom den bara kan tillämpas på utländska medborgare. En annan sak som har framkommit i den debatt som nu förs är faran med att inte reagera -- faran med att låta saker ske. Under Holmérs jakt på kurder var det många som borde ha reagerat, många som bara lät det ske. Likadant är det med terroristlagen -- i ett rättssamhälle borde debatten, inte minst i massmedia, ha varit omfattande. Vi borde ha ifrågasatt lagförslaget och tittat mycket noggrannare på det. Lika skyldigheter -- lika rättigheter och en öppen och ärlig debatt. I förmiddags kunde vi lyssna till Demokratis motion i flyktingfrågor. Det var synd att ingen verkade ha läst den motionen. Den består av elva hemställanspunkter. Åtta av dem gäller sådant som redan är beslutat, redan är genomfört, eller också är det hemställanspunkter av typen invandrar och flyktingpolitiken bör präglas av en öppen och ärlig debatt. Vem är det som inte är öppen, vem är det som inte är ärlig? I den något förvirrade debatten om invandrar och flyktingpolitik säger alla partier att de som behöver skydd på de grunder som uttalas i FN:s och Europarådets konventioner skall få stanna. Det säger Ny Demokrati också. Siffran för det antal som får asyl i Sverige enligt de nämnda konventionerna, som vår asylpolitik helt bygger på, är inte upphetsande -- under 13 000 personer har varit genomsnittet under de fyra senaste budgetåren. Vi är nära 8,5 milj. människor här i landet; det blir ungefär 13 personer på 8 500 varje år. Då börjar jag fundera vad det är man egentligen är ute efter. Vi har en annan siffra som avser anknytning, adoptivbarn och arbetskraftsinvandring. Den siffran var för fjolåret 21 991. Är det där som Ny Demokrati vill ha förändringar? Gå då upp och säg det, så får vi ta den debatten. Min son gifte sig i fjol med en brasilianska. Hon ingår i fjolårets siffra. Vill man förhindra att människor bosatta i det här landet skall ha möjlighet att gifta sig med personer utanför landet och sedan kunna bosätta sig i Sverige? Gäller det att svenskar inte skall ha möjlighet att adoptera barn från utlandet? Kom då och säg det. Skall vi ha en öppen och ärlig debatt förväntar man sig att det inte görs sådana här svepande uttalanden, utan att man verkligen går in i debatten och använder sig av de sakargument som finns.

Herr talman! Under den senaste tiden har vi i vårt land fått uppleva ett antal mycket råa våldsdåd riktade mot invandrare. Vi känner alla avsky inför det som hänt. I ett demokratiskt och öppet samhälle skall naturligtvis alla invånare kunna känna trygghet. Ingen skall behöva känna sig hotad till liv eller egendom. Vi centerpartister har under flera år här i kammaren lagt fram förslag med åtgärder mot våld och våldstendenser i vårt samhälle. Det arbetet fortsätter vi med nu i regeringsställning. De våldsdåd som nu skett är fortsättningen på en utveckling vi har kunnat se under några år. Med jämna mellanrum uppträder serier av öppet våld och trakasserier mot invandrare och flyktingar. Vi har all anledning att fundera över vilka mekanismer det är i vårt samhälle som frambringar individer som har ett sådant hat mot människor med annan hudfärg, religion eller kultur att de är beredda att skada och döda. Jag tror det skulle vara mycket värdefullt om man ingående analyserade samtliga våldsbrott som skett mot invandrare under de senaste åren för att se om man kan finna några gemensamma faktorer som varit utlösande för våldsaktionerna. En sådan analys skulle kunna vara ett värdefullt komplement när vi skall ta ställning till ett eventuellt förbud mot rasistiska organisationer. I flera av våldsbrotten figurerar dessa organisationer i bakgrunden. Herr talman! Som riksdagsledamot får man ta emot många brev och samtal om flykting och invandrarfrågor. Åtskilliga av dessa samtal inleds med de från insändarsidorna så välkända orden: ''Jag är inte rasist, men.

Herr talman! Vi skall väl ändå i Sverige se till att de människor som kommer hit kommer in i vårt samhälle. Jag säger omigen att det inte handlar om att förbjuda någonting. Det handlar om huruvida vi skall betala för denna hemspråksundervisning. Det finns massvis med angelägna frågor och ändamål som vi kan satsa dessa pengar på. Vi skall se till att dessa människor kommer in i det svenska samhället, lär sig svenska seder och bruk och det svenska språket. Är det någonting som har visat hur angeläget detta är, är det väl den senaste tidens händelser. Att då bita sig fast i bordskanten och säga att hemspråksundervisningen skall värnas är brist på realism.

Herr talman! Bristande realism tycker jag kanske att Ian Wachtmeister står för just nu. Om dina barn inte hade fått lära sig svenska, därför att du talar svenska, hade det väl ändå framstått såsom ganska märkligt. Hur kan man fostra barn, om man inte kan prata med sina barn? Hemspråksundervisning handlar inte om vuxnas undervisning. Hemspråksundervisningen riktar sig till barn. Vuxnas undervisning handlar om undervisningen på komvux eller i studiecirklar, där man får lära sig vuxensvenska. Det är oerhört viktigt att barn och föräldrar kan kommunicera för att man skall undvika t.ex. rasistiska bråk ute på stan. Kan föräldrarna inte kommunicera med sina barn på rätt språk, kan de faktiskt inte prata med sina barn och undervisa dem om hur det svenska samhället fungerar, även om de skulle veta det. Det finns ingen motsättning i detta att man lär sig sitt eget modersmål och svensk kultur. Där kommer det jag sade om svenska såsom andraspråk in såsom en oerhört värdefull del. Där har vi missat mycket i Sverige. Vi har sett svenska såsom andraspråk såsom någonting ganska oväsentligt. Vi har trott att det räcker med vanlig svenska. Ian Wachtmeister talar hela tiden om pengarna. Invandrarna betalar faktiskt skatt. De har rätt att få denna undervisning både för sig och för sina barn. Jag är själv ett invandrat barn. Jag var sju år när vi flyttade till Sverige. Jag hade inga möjligheter att påverka detta. Jag fick inte heller någon hemspråksundervisning utan klarade min skolgång litet måttligt. Jag har fått ta igen detta vid vuxen ålder. Redan då -- för många år sedan -- sade människor till oss: Ni som inte betalar skatt har väl råd att göra en massa roliga saker? Men vi har aldrig legat samhället till last på något sätt. Likväl gick det rykten om att utlänningar -- som det hette på den tiden -- inte betalade skatt och inte gjorde rätt för sig. Sådant prat sätts i gång. Men påståendet att de människor som behöver just sitt modersmål eller har en annan kultur i bakgrunden skulle utgöra en särskild börda är helt osant. Det är fel att sprida sådana rykten och få det att låta som om invandrarna är en belastning när de är en tillgång. Får de denna hjälp, kommer de mycket fortare in i det svenska samhället, eftersom de då ges möjligheter. Jag hävdar bestämt att hemspråksundervisningen och svenska såsom andraspråk skall åtföljas. De får inte förväxlas.

Herr talman! Så har det hänt ännu en gång. I natt skedde ytterligare ett bombdåd riktat mot invandrare, denna gång mot en kroatisk föreningslokal. Mönstret upprepas. På plats efter plats utförs handlingar, riktade mot människor från andra länder. Runt om i vårt land begås illdåd, där gärningsmännen hinner undan utan att polisen kan gripa dem. Hur länge skall detta få fortsätta? Vad är det för samhälle som vi håller på att få? Vad skall vi göra för att vända denna trend? Vilka åtgärder skall vidtas av oss politiker, av samhällets beslutande organ och av de politiska och andra organisationer som vi tillhör? Vad skall vi göra som enskilda människor och vilka förväntningar skall vi ställa på enskilda personer i kampen mot invandrarfientligheten? Det är naturligtvis så -- det skall vi vara ärliga och våga säga -- att det är lättare att ställa frågor än att finna bra svar. Det är lättare att notera andras fumliga misstag än att själv finna de goda lösningarna. För det finns givetvis inga lätta lösningar när det gäller dem främlingsfientlighet som håller på att breda ut sig. Men det är självklart, som tidigare talare har sagt, nödvändigt att vi sätter till alla krafter för att bekämpa de stämningar som nu med förfärande snabbhet breder ut sig. Det är därför som så många är besvikna på den passivitet som statsministern har visat. Ibland måste landets statsminister gå i bräschen, även om det inte är till fördel för det egna partiet. Mot den bakgrunden vill jag rikta ett tack till riksdagens talman, som tillsammans med Stockholms Domkyrkoförsamling har tagit initiativ till den manifestation som riksdagen skall genomföra om en stund. Vad skall vi då göra för att bekämpa främlingsfientligheten? Det är som sagt lättare att fråga än att svara, men det befriar oss inte från att försöka vidta åtgärder. Flera har sagt att vi måste ta reda på hur invandrarna har det. Jag håller gärna med om detta. Vi måste ställa flera frågor till dem som har förståelse för främlingsfientligheten. Hur tänker de? Inte långt från den plats där en kroatisk lokal på Hisingen i Göteborg nu i natt blev utsatt för bombdåd har muslimer velat bygga en moské. Eftersom jag själv bor i närheten, har jag kunnat notera argumenten mot detta bygge. Människor som jag tidigare har lärt känna såsom goda värnare av alla människors lika värde har nu ändrat attityd, vilket har förvånat och ibland t.o.m. förskräckt mig. Många av dessa människor anser sig själva inte vara främlingsfientliga, men de bidrar ändå genom sin passivitet till att underlätta eller ibland t.o.m. underblåsa dessa stämningar. Man säger att moskébygget väl kan ske i någon annan stadsdel, t.ex. på andra sidan älven. I allmänhet är man helt okunnig om att det sedan cirka tio år finns en moské i en annan del av staden. Man säger att det blir trafikstörningar med den placering som moskén är tänkt att få. Somliga säger att man visserligen inte har någonting emot muslimer men att man ändå uppskattar den person som leder kampen mot moskébygget, därför att han är den lille mannen som vågar säga ifrån mot makthavarna. Ytterligare ett argument mot moskébygget som ofta framförs är att man inte kan acceptera den kvinnosyn som muslimerna står för. Till detta kommer även rädslan för jobben, en verklighet för många människor i dessa tider då jobben blir alltmer hotade. Vi kan förvisso diskutera orsakerna till främlingsfientligheten. Vi kanske inte helt kommer till klarhet om skälen, men det befriar oss inte från skyldigheten att försöka så långt möjligt ta reda på vilka stämningar som frodas. Vi måste försöka identifiera denna främlingsfientlighet och ta den på allvar. Det går inte att föra samtal med galningar, inte heller med fanatiker. Däremot är det en skyldighet för oss att föra samtal med de många människor som i varierande utsträckning är avvaktande och kanske begynnande fientliga. Vi måste försöka komma i dialog med dem för att lyssna men också för att förklara vilka värden som vi vill värna om och stå för. Vi får inte huka oss. Vi måste föra samtal, och vi måste lyssna. Men vi måste också argumentera för alla människors lika värde. Vi måste ut och värna dessa värden. Maud Björnemalm har nämnt exempel på åtgärder som behöver vidtas. Och det fordras många åtgärder, och de behövs nu. Det går inte att vänta ett halvår. Det krävs åtgärder från samhällets sida men också från enskilda och organisationer.
Herr talman! Med anledning av att statsministern angreps för att inte tidigare ha gått ut i debatt, vill jag bara stillsamt till Torgny Larsson säga att Carl Bildt faktiskt vid flera tillfällen före den aktuella debatten har diskuterat invandrarfrågorna, bl.a. den 11 december i denna kammare. Carl Bildt har talat om framför allt det enskilda ansvaret, om att vi skall ställa upp som goda medmänniskor gentemot varandra.
Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt som Gullan Lindblad säger, att statsministern har uttalat sig i olika sammanhang tidigare. Det som jag i detta sammanhang på ett lågmält sätt ville göra var att uttrycka den besvikelse som många, inte bara i denna kammare utan över huvud taget runt om i landet, har känt. Men jag noterar att statsministern under den senaste veckan har tagit en rad initiativ, och det tycker jag är bra. Jag hoppas att han kommer att fortsätta med det.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande har väl mycket i denna debatt trissats upp av massmedia. Vår statsminister kanske inte vid alla tillfällen när media kräver det av honom skall stå upp i debatten. Jag tycker att det är betydligt mer värdefullt att han har engagerat sig i den invandrarpolitiska debatten kanske långt tidigare än flera andra i denna kammare.

Herr talman! Invandring och invandrare är ord som har fått en infekterad innebörd och som givit en infekterad debatt. Varför har det blivit på det sättet? Behöver det vara på det sättet? Är vi invandrarfientliga i Sverige? Är svenskarna ett rasistiskt folk? Ja, det är frågor som vi ställer till varandra, det är frågor som massmedia ställer, och det är frågor som politiker ställer. Men är svenskarna verkligen rasister? Frågan -- som ju är retorisk -- vill jag besvara med ett rungande nej. Jag tycker att vi svenskar kan känna stolthet över våra värderingar och vårt beteende. Några i ett samhälle har alltid annorlunda värderingar och avvikande åsikter. Om sådana värderingar och åsikter leder till trångsynthet mot dem som är annorlunda eller leder till kriminella handlingar, skall vi självfallet fördöma och beivra detta. Men kriminalitet kan vi endast häva marginellt med upplysning och debatt -- här måste polis och rättsväsende se till att vi alla får känna den trygghet som en rättsstat skall ge. Är vi verkligen invandrarfientliga? Jag tror att en utomordentligt stor majoritet av det svenska folket kan betecknas som allmänt invandrarvänliga, men många ifrågasätter samhällets sätt att hantera de problem som ofta uppstår när människor från andra kulturer, med andra sedvänjor, med ett främmande språk, osv., kommer till ett nytt land. Någon ifrågasätter kanske invandringens omfattning, en annan kriminaliteten bland invandrare, en tredje kostnaderna för invandringen och en fjärde den byråkrati och det regelverk som omger invandringsfrågorna. Men många har också positiva erfarenheter av invandring. Man vet vilken betydelse invandringen har haft för vår ekonomi. Man vet vad invandringen betytt för att öka insikten om och förståelsen för andra kulturer, m.m. Men varför har det då blivit som det har blivit? Kan vi göra något åt den situation som vi har i dag? Självfallet kan vi förändra dagens situation till det bättre, men vi måste göra något nu, inte skjuta problemen framför oss och inte sopa problemen under mattan. Men det allra väsentligaste är att vi alla måste hjälpas åt, både de som är positiva och de som är negativa till den nuvarande invandringspolitiken. Det väsentliga måste vara att vi hjälps åt på ett konstruktivt sätt, att vi pekar på det som är bra men också tar fram förslag på sådant som kan göras bättre. Och mycket kan göras bättre. Jag vill i det följande peka på några förändringar som kan göras och som kanske måste göras. Först och främst det viktigaste. Prioritera invandrarnas sociala anpassning. Invandrarna måste så snabbt som möjligt bli ''svenskar''. För att undvika invandrarrädsla och invandrarfientlighet, men också för att undvika kommande problem och svårigheter för invandrarna själva, är den sociala anpassningen utomordentligt viktig. Problemen växer oss annars snart över huvudet. Invandrarna måste först och främst lära sig tala svenska. Det är den allra viktigaste anpassningen. I den kommun som jag kommer ifrån har man svenskundervisning 16 timmar i veckan. Många lärare och elever anser detta vara alldeles för litet. Ett annat bekymmer är att svenskundervisningen inte är obligatorisk. Många hemmavarande invandrarkvinnor som inte har någon arbetslivskontakt har i dag inga som helst kunskaper i svenska. Hur skall de någonsin kunna smälta in i svensk miljö? Nej, villkora beslutet om permanent uppehållstillstånd med ett krav på tillräckliga baskunskaper i svenska och i samhällskunskap. Invandrarna får ett konkret mål -- han eller hon får inte stanna här om vederbörande inte klarar det prov som uppställts. Särskilt för invandrare från helt annorlunda kulturer än vår egen är det viktigt att få baskunskaper i hur vårt samhälle fungerar och vilka värderingar vi har. Men ställ krav. Ett krav borde vara närvaroplikt vid svenskundervisningen. Koppla denna närvaroplikt till invandrarnas sociala förmåner. En annan koppling till undervisningen i svenska och samhällskunskap borde vara att invandrarna några timmar varje vecka pryade på arbetsplatser där de fick möjlighet att träffa svenskar, träna sin knaggliga svenska -- ja, att över huvud taget komma ut i samhället. De kunde hjälpa till på sjukhus, lekskolor, personalintensiva industrier, parkförvaltningar, m.m. På pryoarbetsplatsen kunde man kanske tänka sig att införa något slags fadderverksamhet. Kreativa människor finner säkert intressanta lösningar. Men det väsentliga är att vi på alla sätt hjälper till att integrera invandrarna i den svenska miljön. En annan sektor i samhället där vi måste finna andra lösningar är hemspråksundervisningen. De som i dag får hemspråksundervisning är barn, men inte bara barn, Liisa Rulander, utan även vuxna som inte är läskunniga. Hemspråksundervisningen lär kosta samhället 1,3 miljarder per år och bedrivs i ett drygt 80-tal språk. År 1990 deltog 77 000 elever i hemspråksundervisningen. Huvudproblemet med hemspråksundervisningen är dock inte själva kostnaden, även om den är oerhört stor, utan det faktum att den försvårar anpassningen till ett nytt land och till ett nytt språk. Låt invandrarna själva ta ansvaret för sin hemspråksundervisning om de vill bibehålla eller öka sina kunskaper i sitt ursprungsspråk. Men att vi alla gemensamt skall vara med och betala invandrarnas hemspråksundervisning kan inte vara riktigt, när vi vet att det hämmar elevernas möjligheter att snabbt integreras i det svenska samhället. Ett problem som man gärna sopar under mattan i den allmänna debatten är kriminaliteten bland invandrare. Varför lägger vi inte korten på bordet och sedan försöker finna lösningar på problemet. Brottsligheten bland invandrare är större än bland svenskar. Brottsligheten är ändå kanske inte en följd av deras sociala arv utan mera av att invandrarna inte känner ett socialt tryck. På mindre orter är det sociala trycket stort, medan det förhåller sig tvärtom i storstäder. Invandrarna har ofta förutfattade meningar om Sverige, att det är landet med andra sexuella normer, med vänliga poliser, med trevliga fängelser, med generösa frigivningsregler och med socialförsäkringsnormer av en omfattning som de aldrig hade kunnat drömma om. Den som begår allvarlig brottslighet bör omedelbart utvisas. Undantag skall ges endast för dem som faller under det s.k. flyktingbegreppet enligt 1951 års Genèvekonvention. Ett sidoproblem inom polisen är bekymret att i dag bli av med dem som skall utvisas. Det gäller brottslingar men också människor som inte beviljats asyl i Sverige. Ofta har de som skall bli föremål för utvisning kastat alla identifikationshandlingar, vilket gör det svårt att hantera utvisningarna. Det finns mängder av fall där två eller tre poliser eskorterar den som skall utvisas, men där följden blir att de tvingas åka tillbaka till Sverige, därför att mottagarlandet vägrar släppa in den utvisade. Detta är särskilt vanligt vid utvisningar till Libanon. Detta problem måste få en lösning. Jag vill avsluta med följande. Sluta kalla svenskar för rasister. Vi är inte det. Sluta kalla vanliga människor som känner misstänksamhet och oro mot främmande kulturer, raser och religioner för rasister. De är inte det. Tolerans mot människor med annat utseende, annat beteende och annat språk måste grundläggas i uppfostran. Det är inte fel på människorna. Det är fel på systemen. Kalla inte den för rasist eller invandrarmotståndare som vill lyfta fram problemen. Låt oss i stället som stolta svenskar gemensamt försöka lösa problemen.

Herr talman! Berith Eriksson tar upp några frågor och hänvisar till olika forskarrapporter. Naturligtvis finns det en mängd olika rapporter med vilkas hjälp man kanske kan bevisa både det ena och det andra. En av de frågor som Berith Eriksson tar upp handlar om den absoluta rätten till hemspråksundervisning. Det är alldeles riktigt att det är som hon säger när det gäller dem som betraktas som flyktingar enligt Genèvekonventionen 1951. Den gruppen är viss hemspråksundervisning förbehållen. Men här handlar det om en hemspråksundervisning som ges till många grupper i samhället. När det gäller frågan om huruvida brottsligheten är bevisad kan jag säga att det finns en mängd fakta som visar att det faktiskt är fler bland invandrarna som begår brott i Sverige. Jag hävdar, och det har jag sagt i mitt huvudanförande här, att det inte beror på arv, dvs. att de så att säga skulle vara mera brottslingar när de kommer hit. Det kan i stället vara situationen i Sverige som gör dem till brottslingar. Det sociala trycket på de här människorna kan vara så stort att de inte har samma motivation när det gäller att hålla sig på rätt sida om lagen. Jag tror att jag skall låta mig nöja med detta.
Herr talman! Först och främst vill jag när det gäller modersmålsundervisningen säga att rätten till sitt modersmål väl inte bara gäller dem som kommit hit på grundval av FN:s flyktingkommission. Det är struntprat. Vilken tur för oss att ester, letter och litauer kan bygga broar till Baltikum åt oss. Vilken tur att de haft möjlighet att behålla sitt språk och sin kultur. Sverige av svenskar. 5 % av de övriga 15 % utgörs av internationella ligor som rör sig mellan olika länder. Av resterande 10 % utgör nästan hälften -- 44 % -- nordiska medborgare. Beträffande övriga kan man konstatera att det är fråga om något högre tal än för genomsnittet av den övriga befolkningen. Men om man tränger längre in i materialet och studerar vilket samhällsskick de här människorna tillhör, alltså samhällsskiktet utslagna människor, finner man att det inte rör sig om någon överrepresentation. Tittar man på statistiken för ungdomar finner man t.o.m. att invandrarungdomarna är mindre brottsbenägna än s.k. svenska ungdomar.

Herr talman! Jag kan hålla med om att det behövs en parlamentarisk kommitté som verkligen tar fram de här frågorna och dammar av fördomar mot invandrare och mycket annat. Det är helt tydligt efter debatten i dag och efter en längre tid tillsammans med Ny Demokrati att vi behöver en parlamentarisk kommitté, där nydemokraterna får vara med och höra vad som sägs. Inte bara det, jag välkomnar den utfrågning som skall komma angående de här frågorna. Där kan också forskare och de som verkligen har fakta i bagaget delge oss sina kunskaper. Jag kan också tillstå att systemet för hemspråksundervisningen till en del är felaktigt. Undervisningen ges under annan lektionstid, så eleverna missar lektioner i andra ämnen. På grund av det bidrar den här undervisningen till sämre resultat i skolan, men det beror inte på att eleverna får hemspråksundervisning, utan på att de får den på fel tid och missar andra ämneskunskaper under den tiden. Jag ger dig alltså rätt i att systemet till en del kan vara felaktigt. Men det måste väl vara lätt att ändra, i stället för att ta bort hemspråksundervisningen för dem som behöver den. Den parlamentariska kommittén är vi helt överens om.

Herr talman! Självfallet är det på det sättet. Det vi menar främjar en bra utveckling i Sverige och förhållandet mellan invandrare och svenskar är att invandrarna så snabbt som möjligt blir svenskar, antar vårt språk, ser till att man vävs in i våra seder. Man undviker på det sättet att skapa motsättningar mellan dem som ursprungligen finns i Sverige och dem som har invandrat till Sverige. Annars får vi en grogrund där det uppstår stämningar av den kaliber som vi nu har märkt i massmedia och som finns hos vissa grupper.

Kulturminister Birgit Friggebo har meddelat att hon av tidsskäl inte kommer att delta i debatten. Jag erinrar om den manifestation som skall starta på Riksplan om en liten stund. Kammaren ajournerar sitt sammanträde till i morgon, då vi börjar under rubriken Jämställdhet.